Herr talman! Först vill jag säga till herr Hedin att den av honom påstådda socialismen i skogspolitiska utredningen verkligen har undgått min uppmärksamhet. Men det var inte det vi skulle tala om här, utan frågan om inrättande av en biträdande professur i miljöanpassat skogsbruk vid skogshögskolan. När frågan avgjordes i utskottet hade jag inte tillräckligt material för att ta ställning vare sig för eller emot, och fortfarande när betänkandet justerades var, tyckte jag, materialet för tunt för att jag skulle vara helt övertygad. Jag har alltså riksdagsmoraliskt rätt att inta vilken ställning som helst här. Jag vill redan från början säga att ju mer jag fördjupat mig i materialet, desto mera övertygad har jag blivit om att tillkomsten av den här biträdande professuren verkligen är en mycket seriös angelägenhet. Skogshögskolans forskning och undervisning har under en lång följd av år varit inriktad uteslutande på skogsindustrins — dvs. det s.k. virkesproducerande skogsbruket — problem. På grund av strukturen i svenskt skogsbruk — ett begränsat antal mycket mäktiga enheter och ett mycket stort antal småskogsägare — har högskolans verksamhet dominerats av storskogsbruket, dvs. bolagen och domänverket. Det har då varit naturligt att både forskning och undervisning har kommit att inriktas mot skogarnas virkesproduktion och problem i anslutning till denna. Men själva virkesproduktionen är bara en del av skogarnas nyttoverkan. Skogen som naturresurs producerar dessutom många andra nyttigheter, som vi i Sverige nu fått en begynnande medvetenhet om. Till dessa nyttigheter räknar man numera inte bara t.ex. förutsättningar för rekreation, friluftsliv och jakt utan också det som hittills kallats ”urban forestry”, där inte bara friluftsaspekterna kommer in i bilden, utan man också försöker belägga skogens betydelse för klimatet — temperatur, fuktighet, instrålning, vind etc. — och hygienen, alltså som dammsamlare och uppfångare av radiakstrålning, bullerdämpare etc., i den urbaniserade miljön. Inom dessa skogliga och sociala tillämpningsområden har vi en mycket anspråkslös verksamhet i Sverige, medan man på andra håll i världen har en mycket mera avancerad verksamhet. Utskottets ordförande, herr Hansson i Skegrie, berättade förut i dag om jordbruksutskottets resa i Sovjetunionen för snart två år sedan. Jag skulle kunna komplettera med de intressanta uppgifter vi fick där om dessa gröna bälten som man har anlagt runt storstäderna med tårtbitsliknande kilar in mot centra. Det är alltså lagligt skyddade bälten, där man helt enkelt inte får bygga, och man har sett dem utifrån de synpunkter jag här har angett. Men också i länder som USA och Australien har man intressanta erfarenheter av forskning i fråga om miljöanpassat skogsbruk. Att dessa forskningsområden för närvarande är undertryckta i Sverige framgår bl.a. av den förvirrade miljödebatten om kalhyggen, skogsgödsling, hyggesplogning och andra skogsbrukets åtgärder som förts under senare år. Jag säger medvetet plogning därför att det inte är fråga om en plöjning i gammal vanlig stil, där man vänder torvan, utan här skjuter man undan humuslagret med mycket primitiva, skräckinjagande redskap och åstadkommer i stort sett sterila diken med så där fem meters mellanrum. Utan att röja några hemligheter kan jag väl säga att vi i jordbruksutskottet har denna förvirrade debatt varje gång dessa frågor behandlas. Det kanske inte beror så mycket på oss som på de motstridiga uppgifter vi får från olika håll beroende på vilka intressen uppgiftslämnarna representerar. Varje gång jag har att ta ställning i dessa frågor efterlyser jag förgäves data som det går att lita på, data som är vetenskapliga och inte avgivna från den ena eller andra intressesynpunkten. Dessa forskningsområden måste nu byggas upp, och det är då naturligt och lämpligt att detta sker inom ramen för skogshögskolans verksamhet. Skogshögskolan har i dag den utan jämförelse största samlade kompetensen om den naturresurs som skogen utgör. Skogshögskolan skulle då ges möjlighet utveckla sin verksamhet även beträffande den del av skogsproduktionen som består av icke-fiberproduktion. När jag arbetat med den här frågan, har jag blivit medveten om att en sådan vidgad inriktning av verksamheten, dvs. utöver de traditionella skogsindustriella aspekterna, är ett starkt önskemål bland högskolans lärare och forskare. Fru Lindberg nämnde förut om en annan tjänst som jag inte anslöt mig till inrättandet av, därför att jag inte var helt övertygad om dess nödvändighet. Den var inte högt prioriterad av lantbrukshögskolan. Men den biträdande professur, som jag nu talar om, är verkligen högt prioriterad av en såvitt jag vet enhällig läraroch forskarkår vid skogshögskolan. Skogshögskolan har omkring 400 anställda för forskning och utbildning. Det är, som jag nyss sade, den största samlade kompetensen på området i landet, och ändå motsvarar det väl bara vad var och en av de största träförädlingskoncernerna har i sina laboratorier. Jag har inte till den här debatten hunnit få fram uppgifter om hur stor deras aktuella personal är, men för 8—9 år sedan hade Mo och Domsjös forskningslaboratorium 150 man anställda. Billeruds forskningslaboratorium i min hemstad Säffle hade då 100 personer anställda. Jämfört med dessa har alltså skogshögskolan i detta skogrika och även i övrigt rika land en personal på bara 400 för sina mångskiftande och mycket betydelsefulla uppgifter. I vad gäller den socialdemokratiska reservationen skall jag begränsa mig till några välmotiverade kommentarer. Den forskning som pågår i miljöanpassat skogsbruk vid skogshögskolan, enligt reservanterna främst vid institutionen för skogsskötsel, är utomordentligt anspråkslös. Högskolan har i sina anslagsframställningar sedan 1965 argumenterat i denna fråga utan resultat. För närvarande finns ett mindre speciallärararvode. En tjänsteman på institutionen för skogsskötsel uppehåller för tillfället så gott som all verksamhet inom högskolan på detta område. Han upprätthåller fram till den 30 juni 1973 en vakant biträdande professur vid institutionen som tidigare har finansierats av tillfälliga medel. För övrigt kan konstateras att institutionen för skogsskötsel — tvärtemot vad reservanterna anfört — har en mycket liten forskningsverksamhet. Denna institution har mest undervisande uppgifter och är den enda institution vid skogshögskolan som inte har någon egen serie för rapporter och uppsatser. Forskningsverksamheten är faktiskt så obetydlig att det hittills inte funnits något behov av en särskild publikationsserie. Reservanternas uppgift om en docentur inom området är riktig, och jag tror det är den enda riktiga uppgiften i reservationen. Docenturen är ännu inte tillsatt, men den kan på intet sätt ersätta en fast tjänst såsom t.ex. en biträdande professur, eftersom docenturer som bekant är tidsbegränsade. Man kan inte begära av högskolan att den skall kunna bygga upp en framgångsrik verksamhet inom ett nytt ämnesområde utan permanenta tjänster. Ämnesområdet är för övrigt så omfattande att både professuren och docenturen är fullt motiverade. Enligt min mening, som överensstämmer med en såvitt jag vet enig uppfattning vid skogshögskolan, finns det i stället ytterligare personella behov inom detta område. Jag hoppas livligt att jordbruksministern tar en extra titt på deras stat till den kommande riksdagen. Här skulle docenturen vara ett sådant tillskott, och det är möjligt att forskningsrådsmedel kan mobiliseras för ytterligare förstärkningar. Forskningen inom området med stöd av medel från forskningsrådet är också utomordentligt anspråkslös. Vissa mindre omfattande projekt stöds sedan den 1 juli 1972 av statens råd för skogsoch jordbruksforskning och sedan den 1 januari 1973 av forskningsnämnden inom statens naturvårdsverk. Däremot har upprepade «framställningar om forskningsstöd från skogshögskolan till statens råd för skogsoch jordbruksforskning blivit utan resultat. Rådets skogssektion har under senare år haft så små resurser att nya projekt inte kunnat få finansiering. Högskolans framställningar har därför måst avvisas. Reservanternas hänvisning till storprojektet ”Barrskogslandskapets ekologi” är missvisande. Detta storprojekt har ingenting med det här aktuella forskningsområdet att göra. Storprojektet är inriktat på ekologisk grundforskning, där framför allt universitetens traditionellt grundforskningsinriktade verksamhet utgör huvudparten. Miljöanpassat skogsbruk däremot är ett typiskt tillämpningsområde, alltså ett område för tillämpad forskning, där det gäller att finna praktisk tillämpning och praktisk avvägning mellan olika intressen, Det kan säkerligen bli så i en framtid att vissa resultat från ”Barrskogslandskapets ekologi” kan komma att få sin praktiska tillämpning inom ”miljöanpassat skogsbruk”. Jag har väl inte gjort någon hemlighet av att jag och vpk-gruppen har stött detta stora ekologiska projekt som för övrigt ingår i ett internationellt projekt. Reservanterna pekar vidare på vissa forskningsarbeten under Nämnden för skogsteknisk forskning. Nämnden är huvudman för ett mellan staten och skogsbruket nyligen slutet avtal om kollektiv skogsteknisk forskning. I det ramavtal som närmare reglerar verksamheten finns ett program kallat ”yttre miljö”, där 100 000 kronor avsatts. Inom detta program skulle verksamheten ”miljöanpassat skogsbruk” tillsammans med andra frågor, t.ex. oljespill från skogsmaskinerna, spårbildning i skogsmarken osv., kunnat höra hemma. Men detta program har ännu inte startats, vilket bl.a. beror på oklarheten om skogshögskolans roll i sammanhanget. Verksamheten inom ramavtalet är också till 95 procent förlagd till Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, som är ett branschorgan med skogsindustrin som huvudman. Det här ser verkligen bekymmersamt ut, herr jordbruksminister. Jag har redovisat frågeställningen fiberproducerande skogsbruk kontra annan allmännyttig skogsproduktion. Det är uppenbart att industriintressena ser fiberproduktionen som sitt primära intresse. Man har sålunda knappast anledning vänta sig att programmet ”yttre miljö” kommer att drivas med någon större entusiasm av ett organ som står skogsindustrin nära. Även detta förhållande — jag skall sluta med detta, herr talman, — talar alltså för att skogshögskolan ges möjlighet etablera nödvändig kompetens inom området ”miljöanpassat skogsbruk”. Allra sist vill jag säga att för min del är jag alltid obenägen att ta ställning till den här typen av tjänster, och jag har varit ytterligt restriktiv tidigare när det har gällt sådana ställningstaganden i utskottet. Inte därför att jag anser att far, i detta fall regeringen, alltid har rätt, men därför att jag anser att där samlas dock kunskaper över hela fältet som den enskilde riksdagsmannen sällan eller aldrig har tillgång till.

Jag vill alltså yrka bifall till utskottets hemställan vid punkten 42 om inrättande av en biträdande professur i miljöanpassat skogsbruk.
Herr talman! Som herr Takman redan har påpekat, har vi i utskottet haft att behandla den här motionen om inrättande vid skogshögskolan av en biträdande professur i miljöanpassat skogsbruk. I reservationen har vi också påpekat att den undervisning som är förknippad med den föreslagna tjänsten för närvarande meddelas av skogshögskolan inom ramen för anvisade speciallärararvoden. Forskning rörande skogsbruket och miljöintressena bedrivs ju också inom flera ämnesområden vid skogshögskolan, främst vid institutionen för skogsskötsel. Det bedrivs ju även utanför skogshögskolan forskning som finansieras bl.a. med forskningsmedel. Jag vill som ytterligare kommentar till denna motion nämna att skogshögskolan nyligen har utannonserat en docentur i skogsskötsel med särskild inriktning på miljöfrågor. Om den tjänsten blir tillsatt, vågar man väl säga att önskemålen i motionen i väsentlig mån redan synes ha tillgodosetts av högskolan själv inom ramen för befintliga resurser. Jag kan också i detta sammanhang påpeka att skogshögskolan vid ansökningstidens utgång den 5 februari enligt vad jag fått veta inte hade någon sökande till denna docentur. Det kan hända att någon kan anmäla sig senare, men vid det tillfället fanns det ingen sökande. Detta kan naturligtvis tolkas på flera sätt, men man kan ju ställa frågan huruvida det verkligen då finns någon kompetent sökande till en docenttjänst. Om någon sådan inte finns, är det inte heller säkert att det finns någon kompetent sökande till en biträdande professur. Vi reservanter vill naturligtvis inte bestrida att det kan anföras motiv för att vid skogshögskolan inrätta en tjänst med uppgift att bedriva forskning för miljöanpassat skogsbruk, men när denna forskning redan bedrivs på flera områden finns det ju inte någon större anledning att tillsätta ytterligare tjänster. Jag hörde nyss att herr Takman inte ville tro på de uppgifter som vi har lämnat. Det är möjligt att han har bättre kontakter med forskarna och docenterna på skogshögskolan än vad vi har — jag kan inte yttra mig om det — men jag tror inte att vi har lämnat några felaktiga uppgifter i vår reservation.

Även om de inte är så stora, blir det sammanlagt stora belopp.

Herr talman! Jag har redan förut bemött dessa argument om docenturen. Jag har funnit att det finns åtminstone fyra, kanske fem, experter som är kompetenta för den biträdande professuren men att ingen av dem har råd eller intresse att ta en docentur, som ju är tidsbestämd. Jag har i huvudanförandet sökt bemöta reservanterna i utskottet, som jag tycker har en svag argumentering. Man kan säga att den är direkt vilseledande utom just beträffande docenturen. Anledningen till att skogshögskolan inte fått någon hjälp med arbetet på miljöanpassat skogsbruk under de sju till åtta år frågan varit aktuell är helt säkert budgetmässig. Skogshögskolan har under denna tid praktiskt taget inte fått någon reell förstärkning alls. Dessutom måste det ha undgått de ansvarigas uppmärksamhet hur viktig den här tjänsten är. De farhågor som herr Mossberger har för bl.a. överlappning av andra professurers ämnesområden är obefogade. Skogshögskolan har totalt 16 professurer och 19 biträdande professurer, men just arbetet med miljöanpassat skogsbruk är något nytt. Här finns ingen överlappning eller dubblering, herr Mossberger, utan det är bara ett stort tomrum.
Herr talman! Till herr Takman vill jag säga att jag bestrider att vi lämnat några vilseledande uppgifter i reservationen. Att det förekommer så många professurer och docenturer vid skogshögskolan är väl ett bevis för att det pågår forskning på dessa olika områden.
Herr talman! Jag hoppas att jag inte sade att reservanterna medvetet hade lämnat vilseledande uppgifter. Det var inte min mening, och jag tror inte heller att jag sade det. Men uppgifterna är objektivt sett vilseledande, eftersom de ger det intrycket att det arbete som skall utföras inom ramen för denna biträdande professur görs vid andra institutioner, och det är inte sant.

Herr talman! I motionerna 1396 och 931 hemställs om 120 000 kronor i anslag till viss praktisk växtförädling och då med specialinriktning på förädling av sojabönan. De stora spannmålsöverskotten under de senaste åren, som är en följd av för ensidig stråsädesodling på allt större arealer, har medfört krav på alternativa grödor, och jordbruksministern framhöll sommaren 1972 att nu måste vi ta krafttag för att komma till rätta med dessa problem. Jag tror att sojabönan kan inom en framtid komma att spela en betydande roll som alternativ gröda. Krafttagen i statsverkspropositionen för sojabönans del inskränker sig emellertid till 30 000 kronor. Algot Holmberg och Söner AB, som sysslar med den här forskningen, har ansett att 120 000 kronor är det minimibelopp som krävs för en meningsfull fortsättning av forskningsoch förädlingsarbetet, och motionärerna anser det rimligt att riksdagen anvisar den summan. Problemet att i framtiden mätta en hungrande värld är att tillgodose de ökade människomassornas behov av protein. Sojabönan är troligen den växt som har en proteinsammansättning som lämpar sig bäst för direkt humankonsumtion, vilket har framhållits av olika forskare. Nu sägs det ofta att Sverige är för kallt för odling av sojabönan, och det har använts som en tumregel. Det har också sin fulla giltighet för alla marknadssorter som vi nu känner från Asiens och Amerikas storodlingsområden. Dessa sorter kräver mera värme för sin blomning och frösättning än den svenska sommaren kan erbjuda. Jag kan som ett kuriosum berätta att 1938 hade jag tillfälle att som ung klubbodlare odla sojabönor, och den sommaren var unik på det sättet att den var mycket rik på solskenstimmar. Det innebar att sojabönan faktiskt mognade i vårt land den gången, trots att det var sorter som kräver lång vegetationsperiod. Nu vet vi emellertid att våra växtförädlare har kommit fram till att det finns sojabönor med mindre värmebehov för blomning och frösättning än de allmänt kända sorterna. Centrum för dessa köldhärdiga sorter ligger på den japanska nordön Hokkaidos östkust och närbelägna öar i Okhotska havet. Man betraktar dessa sorter som en nyckel som skall öppna Nordvästeuropas jordbruksländer, däribland Sverige, för sojabönan som proteinrik kulturväxt, givetvis under aktiv medverkan av invandringsländernas växtförädling och försöksväsen. De grundsorter av soja som vi har fört hem från Okhotska havets kuster och öar och ur korsningar med dessa härstammande Fiskebysorter av soja är livsdugliga i vårt svala nordvästeuropeiska sommarklimat. Denna livsduglighet i vår miljö är den enda nödvändiga förutsättningen för meningsfull växtförädling under våra förhållanden. Jag vill nu, herr talman, bara stryka under vikten av att se till att man på ett meningsfullt sätt får möjlighet att fortsätta denna förädlingsverksamhet, som redan har visat ganska goda resultat. Man har sålunda under fjolåret vid observationsförsök kunnat skörda på Ekerums gård i Borgholm så pass imponerande skördar som 1 580 kg per hektar. Mot bakgrunden av att sojabönan har 40 procent råprotein är det ett mycket intressant resultat med tanke på framtidens proteinförsörjning. Mot den bakgrunden, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 10, vari föreslås ett med 90 000 kronor förhöjt anslag till denna växtförädling.

Herr talman! Till detta betänkande är vid punkten 46 fogad reservationen 10 av de borgerliga ledamöterna i utskottet med herr Hansson i Skegrie som första namn. Reservationen grundar sig på två motioner, dels en från moderata samlingspartiet, undertecknad av fru Sundberg och mig, dels en trepartimotion med herr Håkansson som första namn. Det stora spannmålsöverskott som vi varje år kan notera är mest beroende på att större arealer tagits i anspråk för odling av spannmål, inte minst därför att många lantbrukare slagit ut sina kreatursbesättningar på grund av bristande lönsamhet. I samband därmed friställs helt naturligt stora vallarealer, som i stället tas i anspråk just för spannmålsodling med åtföljande svårigheter för växtföljden. Jordbruket behöver därför få in andra grödor, som inte bara kan passa in i växtodlingen utan också kan ge oss protein, som det är brist på snart sagt överallt och som vi själva måste importera från andra länder, som kanske skulle behöva det mycket mer än vi. Sedan många år tillbaka bedriver W. Weibulls AB i Landskrona — som har det finansiella ansvaret för förädlingsverksamheten vid Algot Holmberg och Söner AB — förädlingsverksamhet med sojabönan. Man har kommit så långt att man fått fram en sort som är under uppförökning. Under år 1972 var 5 hektar utlagda för försöksodlingar på Öland och Gotland och i de östra delarna i Sverige. Den genomsnittliga skörden där blev ca 1 200 kg per hektar, torkad och rensad vara. Proteinhalten är så hög som 40 procent, vilket föregående talare också framhöll. Fetthalten är ca 16 procent. Det vore alltså synnerligen värdefullt om vi kunde få denna växt att passa i vårt klimat. Det är också riktigt, som har nämnts här tidigare, att Algot Holmberg och Söner från Östsibirien importerar sojabönor, som vår egen soja korsas med för att få fram härdigare sorter som kan passa i vårt klimat. Om vi skall kunna få en odlingsduglig soja i framtiden, behöver vi också vidareförädla densamma för att få en högre avkastning så att den verkligen blir odlingsbar. Men företagsledningen har bekymmer för framtiden och har framhållit att man kanske blir tvungen att lägga ner förädlingsverksamheten. Den går inte ihop ekonomiskt. Det behövs ett bättre stöd till denna växtförädling. I propositionen har anslagits 30 000 kronor till Algot Holmberg och Söner AB som bidrag till förädlingsverksamheten. Men företagsledningen har själv hemställt om anslag på ytterligare 90 000 kronor. Vi har tillstyrkt yrkandet om detta belopp, som skall gå till verksamheten vid Algot Holmberg och Söner AB. Herr talman! Med detta ber jag få yrka bifall till reservationen 10 vid detta betänkande.

Herr talman! Under punkten 46, Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling, har vi inom utskottet behandlat ett par motioner i vilka krävs höjning av anslaget. Motionärerna vill höja det av Kungl. Maj:t föreslagna anslaget på 255 000 kronor till 345 000 kronor, alltså en höjning med 90 000 kronor. Det speciella anslaget till Algot Holmberg och Söner AB bör enligt motionärerna höjas emedan det växtförädlingsarbete som bedrivs av företaget, främst beträffande sojabönan, anses vara ett stort samhällsintresse. För att täcka denna ökade kostnad föreslår motionärerna i motionen 931 att anslaget till jordbruksforskning minskas med motsvarande belopp. Jag kan gärna instämma i omdömet att förädlingen av sojabönan är ett samhällsintresse. Men förslaget att pengarna skall tas från anslaget till jordbruksforskning kan i varje fall utskottsmajoriteten inte ansluta sig till. Vi hade liknande framställningar vid fjolårets riksdag, och de avslogs då. När nu Kungl. Maj:t har föreslagit oförändrade anslag till Algot Holmberg och Söner AB och till Weibullsholm har utskottet biträtt detta förslag. Vi kanske bör erinra om att Algot Holmberg och Söner AB ägs av W. Weibull AB. Därför får man förutsätta att ett nära samarbete beträffande växtförädlingsarbetet äger rum mellan de båda företagen. Weibulls erhåller rätt betydande inkomster genom växtförädlingsavgifterna, och vidare kan nämnas att anslag utgår till Weibull AB också från statens råd för skogsoch jordbruksforskning. Som redan nämnts gäller förädlingen av sojabönan försök att få fram en alternativ gröda till stråsäden, och det är naturligtvis bra. 1972 års jordbruksutredning har emellertid enligt sina direktiv att undersöka vilka metoder som kan användas för att undvika en permanent överskottsproduktion på spannmålsområdet och då kommer, förmodar jag, sojabönan in i bilden. Som en ytterligare kommentar till motionen 931 kan sägas att statens råd för skogsoch jordbruksforskning vid fördelning av medel till jordbruksforskningen redan nu torde ha möjlighet att stödja förädlingen av sojabönan. Det skulle givetvis vara mycket intressant att vid detta tillfälle gå in i en debatt om de frågor som herr Larsson i Borrby och herr Nilsson i Trobro tog upp, men som alla ledamöter nu börjar känna på sig medger tiden inte detta. Jag ber därför, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till utskottets hemställan under punkten 46.
Herr talman! Av herr Hedströms anförande kunde det kanske verka som om det till Weibullsholm utgick stora statliga bidrag till försöksverksamhet och att man från de anslagen skulle kunna föra över medel till forskning och förädling av sojabönan. I det sammanhanget vill jag erinra om att anslaget till Weibullsholm är så blygsamt som 225 000 kronor, och det har det varit i många år. Det utgör ungefär 4 procent av det anslag som utgår till det konkurrerande forskningsföretaget, det statliga utsädesbolaget i Svalöv.

Här nämnes att det utgår anslag från statens forskningsråd, men mig veterligt har inte Algot Holmberg och Söner AB erhållit något sådant anslag, i varje fall inte till den här förädlingen av sojabönan.
Herr talman! Till herrar Larsson i Borrby och Nilsson i Trobro vill jag säga, att förädlingsarbetet beträffande sojabönan väl inte ännu kan innebära så höga kostnader att inte det här stora och kapitalstarka företaget skulle kunna bedriva det än så länge. När verksamheten har utvecklats så att det kan krävas ökade statliga insatser kommer nog frågan i ett annat läge, och då kan vi kanske ta upp den på ett annat sätt. Men jag vill hävda att i dag vet vi ännu för litet om huruvida sojabönan kan bli ett verkligt alternativ till andra grödor, och därför avvaktar vi med intresse den fortsatta utvecklingen i fråga om förädlingsarbete på det här området.

Herr talman! Under punkten 37 har utskottet yttrat sig över en motion av herr Åsling och mig angående forskningsbidraget till Norrlands jordbruk. Motionen har inte helt vunnit utskottets bifall. Jag vill i alla fall påpeka att just nu försiggår en omvandling i mycket stor utsträckning av jordbruket i Norrland, en omvandling som samhället satsar rätt stora pengar på. I det läget är det självfallet också angeläget att forskningssidan följer med, så att de resultat och rön som där kommer fram kan komma jordbruket till del. Jag vill inte skymma undan att det har satsats åtskilligt på forskning i Norrland, framför allt i den anläggning vid Röbäcksdalen som invigdes i fjol. Men när det gäller driftkostnadsanslagen för den verksamhet som där skall bedrivas uppkommer faktiskt inte oväsentliga underskott, om man skall göra det forskningsarbete som rimligen borde göras. Jag skulle här kunna räkna upp åtskilliga exempel som visar att det har hänt alltför litet på forskningssidan under de här åren när det gäller Norrlandsjordbruket, men jag skall inte ge mig in på det. Jag hoppas i alla fall att herr jordbruksministern, som i andra sammanhang har visat sig välvillig mot Norrlandsjordbruket, också i en kommande budget tar upp den här frågan till allvarlig prövning. Låt mig också säga ett par ord — jag skall inte uppta tiden länge — angående den biträdande professuren i miljöanpassat skogsbruk. Det förslag som utskottet har lagt fram är utförligt motiverat, och jag skall inte gå in på några detaljer. Jag vill bara påpeka att skogen i alla fall är någonting som ur både ekonomisk synpunkt och miljösynpunkt spelar en utomordentligt stor roll. Jag har på den här punkten liksom på en del andra punkter, som jag inte skall gå in på, känt en viss tveksamhet inför att föreslå medel för ytterligare insatser.

Det har ifrågasatts om ändå inte insatserna är tillräckligt stora, och man har framhållit att forskning redan pågår på detta område. Just i fråga om den här detaljen är det klart att det inte pågår någon forskning av den omfattning som skulle vara önskvärd. Vi hade i går, som här tidigare nämnts, en mycket intressant konferens där man var inne på dessa frågor. Skall vi döma av de i vissa fall överdådigt självsäkra uttalanden som gjordes, så kanske det inte skulle behövas någonting. Men hela den debatt kring dessa problem som ändå förs, där både forskare och lekmän är inblandade, ger ju ett rätt klart besked om att ännu har man inte kommit särskilt långt i forskningen på det här området. Det finns all anledning att se till att man så snart som möjligt kan få ett forskningsarbete som leder till praktiska resultat. Det kan inte undanskymmas att det speciellt när det gäller skogen finns utomordentligt stora problem.

Man hade inte vetskap om vad man egentligen gav sig in på. Inför den förändring som skogsbruket nu upplever finns ju all anledning att försöka undvika sådana misstag som tidigare har begåtts.

Herr talman! Herr Björck i Nässjö har mot bakgrunden av en undersökning angående vissa attityder hos studenterna vid Uppsala universitet frågat mig dels vilka slutsatser jag drar av undersökningen beträffande försvarsviljan hos studentgrupperna, dels om jag anser det vara befogat att nu vidta åtgärder för att stärka försvarsupplysningen. Som svar på herr Björcks första fråga vill jag påpeka att beredskapsnämnden sedan 1952 gjort en serie undersökningar rörande försvarsattityder hos vuxna. Vid den undersökning som gjordes vintern 1971 framkom bl.a. att ifrågavarande attityder varit relativt oförändrade sedan 1968. Omkring 75 procent svarade ja på frågan om de anser att vårt land bör göra väpnat motstånd mot en angripare även om utgången synes oviss. Beträffande ungdomsgrupperna 18—29 år kunde emellertid en minskning av försvarsviljan förmärkas. Då det således syntes klart att försvarsattityden hos ungdom skilde sig från den hos vuxna gjorde beredskapsnämnden under våren 1971 en undersökning som särskilt syftade till att utröna försvarsattityden hos ungdom i åldern 12—24 år. Det framkom då att två tredjedelar av ungdomen anser att vårt land bör göra väpnat motstånd vid konventionellt anfall. Någon betydande skillnad beträffande inställningen till försvaret finns alltså inte mellan generationerna. Däremot konstaterades en väsentlig skillnad mellan attityderna hos å ena sidan ungdom som studerar vid universitet och högskolor och å andra sidan hos ungdom som förvärvsarbetar. Sålunda var 72 procent av den förvärvsarbetande ungdomen beredd att göra väpnat motstånd mot endast 52 procent av studenterna. I syfte att få fram ytterligare kunskaper om inställningen till försvarsfrågan beslöt beredskapsnämnden våren 1972 att företa en särskild studie av studenternas attityder till samhälle och försvar. Vid undersökningen, som gjordes bland studenterna i Uppsala, togs med faktorer som kunde tänkas ha betydelse för dessa attityder och för de förändringar som de bedömdes kunna ha undergått. Resultatet av denna undersökning publicerades i januari i år. Det framgick bl.a. att något över 61 procent av studenterna i Uppsala är positiva till väpnat motstånd vid angrepp. Detta är en väsentligt högre siffra än den som framgick av ungdomsundersökningen men lägre än vad som gäller för genomsnittet av befolkningen. Det framgår av materialet i övrigt bl.a. att studenterna är kritiska till försvarskostnaderna och har en generös attityd till dem som inte vill göra värnplikt. Studenterna visade sig ha något större kunskaper om de säkerhetspolitiska frågorna än övriga grupper. Enligt min mening bör man inte dra långtgående generella siutsatser på grundval av en undersökning av detta slag. Det framgår av undersökningen att äldre studerande är mer positiva till försvaret än yngre. Av andra undersökningar framgår att akademiker blir mera positiva till försvaret när de kommer ut i förvärvslivet. Vidare bör framhållas att studenternas attityder till samhället i övrigt ofta är negativ. Man misstror politikerna och är kritisk mot representanter för både den offentliga och den enskilda sektorn i vårt samhälle. Detta förhållande är ingalunda unikt för vårt land. Studenter i stora delar av världen har under senare år visat samma inställning. Beträffande herr Björcks andra fråga vill jag först anknyta till en formulering i hans interpellation. Han säger där att ”någon aktiv verksamhet för att höja försvarsviljan förekommer sålunda knappast från officiellt håll”. Han antyder vidare att beredskapsnämnden för psykologiskt försvar här kunde komma in i bilden. Varken beredskapsnämnden eller något annat statligt organ har till uppgift att bedriva verksamhet i syfte att stärka försvarsviljan, och enligt min uppfattning bör statliga organ inte heller i fredstid tilldelas sådana uppgifter. Detta hindrar dock inte att myndigheterna bedriver försvarsupplysning. Verksamhet som direkt syftar till att stärka försvarsviljan bör förbehållas de politiska partierna och andra icke-statliga organ. Bl. a. gör här Centralförbundet Folk och försvar och de frivilliga försvarsorganisationerna en värdefull insats. Försvarsupplysning förekommer i många olika sammanhang. För skolans undervisning och yrkesvägledning har t.ex. under senare år framställts ett antal moderna utbildningspaket om totalförsvaret. Under värnpliktsutbildningen ges det också stora möjligheter till information. I samband med det senaste försvarsbeslutet gjordes stora ansträngningar för att offentliggöra så mycket bakgrundsmaterial som möjligt. Detta tror jag har bidragit till att få till stånd en bredare debatt om vårt försvar. Jag vill slutligen understryka att politiker och andra opinionsförmedlare även beträffande försvarsupplysningen har en viktig uppgift. Svaret på herr Björcks andra fråga är att den nämnda undersökningen inte ger mig anledning att vidta några särskilda åtgärder.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Sedan den ställdes har åtminstone en händelse inträffat som ger anledning till en viss eftertanke på detta område. Det gäller filmen om Viggen, som haft premiär och som just nu visas på offentlig biograf här i Stockholm. Filmen är producerad i samarbete mellan Dramatiska institutet och konsthögskolan. Den är bekostad med statsmedel, och kostnaden för filmen kan uppskattas till omkring 200 000 kronor. Sällan har jag sett en så propagandistisk film som denna. Dess huvudsyfte är inte att objektivt belysa Viggenprojektets tillkomst utan att förlöjliga olika personer och myndigheter. Man har hänsynslöst klippt i intervjuerna för att få fram komprometterande uttalanden. Dessa illustreras med helt ovidkommande bilder, också dessa med syfte att förlöjliga och misstänkliggöra. Nu skall det sägas att en del av de inblandade sannerligen själva hjälper producentgruppen genom att låta sig luras ut på hal is alldeles i onödan. Denna film, som nu alltså visas för fullt i Stockholm, bryr sig inte det allra minsta om att ta upp de säkerhetspolitiska aspekterna för vårt land, inte de andra försvarsalternativ som står till buds i stället för Viggen eller någonting annat i den stilen. Det verkar som om man utgår ifrån att ett svenskt luftförsvar över huvud taget är onödigt. Paradoxalt nog visar man i den här filmen flitigt bilder från de amerikanska bombningarna i Vietnam. Men vänstern och de som propagerar mot ett svenskt försvar tycks märkligt nog utgå ifrån att ingen någonsin kommer att bomba Sverige och att vi inte behöver något luftförsvar. I sitt förblindade USA-hot borde det väl annars ha varit konsekvent att de utgått ifrån att USA kanske en dag skulle komma att behandla Sverige på samma sätt som man behandlat Vietnam. Men logik är nu inte de extrema vänstergruppernas starka sida. Vad har nu Viggenfilmen med min interpellation att göra? Jo, den är ett utmärkt exempel på hur skattemedel används för att bedriva försvarsnegativ propaganda, I sin falskhet är Viggenfilmen ett utmärkt instrument för att misstänkliggöra vårt försvar och vår säkerhetspolitik. Herr försvarsministern medverkade ju själv i filmen och blir liksom alla andra medverkande förlöjligad. Det finns faktiskt inte någon medverkande i den här filmen som inte framställs som en skum figur. Jag kan inte förstå hur politiker och representanter för näringslivet och totalförsvaret ställer upp i filmer av detta slag. De borde ju veta att vad de än säger, hur rätt de än har, så kommer deras uttalanden att förvrängas och de kommer att framställas så att folk skrattar åt dem. Att SAAB ställer sitt filmmaterial till förfogande för denna vänsterfilmgrupp får väl ändå också anses vara ganska naivt. Det kan väl inte ha varit särskilt svårt att räkna ut vad filmen skulle användas till. Självfallet har jag ingenting emot att Viggen liksom övriga delar av vårt försvar utsätts för en kritisk granskning. Försvaret kan inte räkna med några privilegier i det hänseendet. Men filmen om Viggen är i första hand ute efter att skada vårt försvar. Den är ett exempel bland många på den försvarsnegativa propaganda som sker ohöljt i det här landet utan att någon reagerar särskilt mycket. I interpellationssvaret säger försvarsministern att den sjunkande försvarsviljan bland ungdomen inte är unik för vårt land utan att motsvarande tendenser också finns på andra håll i världen. Detta tycker jag inte är något särskilt starkt argument. Dels är det väl tveksamt om försvarsviljan verkligen är sjunkande över hela världen — vad vet herr Andersson t.ex. om försvarsviljan inom östblocket — dels hjälper detta ju inte oss särskilt mycket, även om det skulle stämma. Så till frågan om beredskapsnämndens för psykologiskt försvar roll i sammanhanget. Jag har inte krävt att denna skall bli något sorts huvudorgan för en statligt dirigerad försvarsupplysning. Vad jag avsett är att denna nämnd borde ta sig en funderare på hur vi skall få till stånd en aktivering av försvarsviljan. Sedan får vi ta ställning till de förslag som nämnden kan komma fram till. Försvarsministern nämner i interpellationssvaret skolan och de frivilliga försvarsorganisationerna. Detta är just exempel på möjliga framkomstvägar. För skolans del gäller det emellertid att avsätta tillräckligt utrymme för totalförsvarsinformation på schemat och se till att lärarna får en lämplig utbildning för att kunna ge försvarsinformation. Här brister det i dag synnerligen kraftigt. Jag har själv under många år följt skolans insatser på området. Det är bara att konstatera att det utrymme som avsatts är för litet. Men vad värre är: en del av den s.k. informationen förtjänar inte namnet. Det är ingen hemlighet att många lärare med större eller mindre vänstersympatier struntar i undervisningen på denna punkt. I stället ägnar de sig åt långa diskussioner om vapenvägran, civilmotstånd och dylika ting. För inte så länge sedan var jag under drygt fem år ordförande i ett politiskt ungdomsförbund och fick nära nog varje vecka rapporter från våra medlemmar om hur försvarsupplysningen nonchalerades i skolorna. I vad gäller de frivilliga försvarsorganisationerna vet försvarsministern lika väl som jag att de har alltför knappa resurser för att kunna bedriva någon utåtriktad försvarsupplysning. Man har fullt upp att göra med den egna utbildningsoch övningsverksamheten. Här skulle man annars kunna tänka sig att ställa ökade medel till dessa organisationers förfogande så att de kan nå ut till vida grupper. Liksom när det gäller skolan tänker jag inte minst här på kvinnorna, som av naturliga skäl missar den försvarsinformation som ges under värnpliktstiden. Folk och försvar, som försvarsministern nämner, gör förvissa goda insatser, men denna organisation är ju genom sin uppbyggnad bunden till att bara lämna information om den försvarspolitik som riksdagen beslutat om och kan inte gå ut och driva någon mera aktiv försvarsupplysningsverksamhet. Jag vill emellertid gärna vitsorda att Folk och försvars verksamhet är uppskattad inom Organisationssverige. Men den har alltså vissa begränsningar. Vad slutligen totalförsvarsmyndigheterna beträffar kan man tänka sig att förstärka deras informationsavdelningar, inte minst på det lokala och regionala planet. Men för detta saknas i dag medel. Herr talman! Det är med tillfredsställelse jag noterar att försvarsministern understryker vikten av att politiker och andra opinionsförmedlare gör en insats i försvarsupplysningssyfte. Där finns emellertid i dag enorma brister. Få ledande politiker inom socialdemokratin — jag undantar herr försvarsministern själv — har på senare år visat någon större aktivitet i detta avseende. Man får ett intryck av att det inom socialdemokratin inte är någon merit utan snarare en belastning att syssla med försvarsfrågor och ägna sig åt försvarsupplysning. Det är faktiskt tunnsått med uttalanden i försvarspositiv riktning från herr Anderssons partivänner, om man följer massmedia. Jag tycker att politikerna här har ett betydande ansvar, som de inte riktigt har levt upp till. Undfallenheten mot extrema försvarsfientliga grupper har varit alldeles för stor. Rädslan att stöta sig med etablerade tyckare i massmedia har måhända också haft en avhållande effekt på de politiker som i och för sig i grunden intagit en försvarsvänlig attityd. Herr talman! Jag är bekymrad över den utveckling som den s.k. Uppsalaundersökningen visar. Jag skall inte uppta tiden med att referera dess resultat. Det har jag redan gjort i min interpellation. Klart står dock att den sjunkande försvarsviljan och de minskande kunskaperna om vårt totalförsvar är beklagliga. Jag tycker det är synd att försvarsministern inte ser allvarligare på detta problem än han gör att döma av hans interpellationssvar. Enligt min mening borde situationen föranleda snabba och omfattande åtgärder för att höja försvarsviljan i vårt land.
Herr talman! Det sista herr Björk sade i sitt anförande, att vi måste vidtaga snabba och kraftfulla åtgärder för att höja försvarsviljan, borde kanske åtföljas av en katalog med förslag till hur detta borde ske. Jag har i tidigare debatter i denna fråga, särskilt med herr Bohman för precis två år sedan, erinrat om att det viktigaste är de insatser som vi politiker kan göra. Den svaga försvarsvilja som Uppsalaundersökningen visar hos studenterna kan ju rimligen inte anses bero på att studenterna är helt okunniga och nonchalanta inför problemet. Undersökningen visar tvärtom att de vet mer om försvaret än den övriga delen av befolkningen. Men de har tydligen en rotad övertygelse om att det svenska försvaret inte har någon uppgift inom säkerhetspolitiken. De anser att försvarskostnaderna är för höga och tror inte att vårt land har någon möjlighet att kunna försvara sig. De har en försvarsnegativ inställning och en annan uppfattning om svensk säkerhetspolitik än vi har i denna kammare, vi som fattat beslut om utformningen av försvaret. Här finns bara en möjlighet att verka för att få vår säkerhetspolitik accepterad hos ungdomsgrupperna, nämligen att gå ut och försöka övertyga dem om att vi har rätt. Vi måste diskutera! Man kan inte övertyga dem genom att skicka ut aldrig så mycket upplysning om hur försvaret ser ut och fungerar, när de på sina vägar har kommit till den uppfattningen att det är ett onödigt försvar. Stora grupper har kommit till den övertygelsen. Den opinionsundersökning som gjordes kan kanske också ge en del av bakgrunden till varför försvarsnegativismen har satt sig så fast hos t.ex. Uppsalastudenterna. På mycket kort tid har ju deras inställning till politiska partier, representerade i denna kammare, totalt förändrats. I en motsvarande undersökning år 1964 sympatiserade 71 procent av Uppsalastudenterna med de tre borgerliga partierna.

— Om denna undersökning är riktig har alltså på så kort tid som åtta år skett en förändring i de politiska sympatierna, vilket kanske också ger något av bakgrunden till att försvarsnegativismen blivit så stark. Jag tar gärna emot alla uppslag om hur man skall försöka påverka det svenska folket, och då framför allt ungdomarna, för att få dem att se mera positivt på den svenska säkerhetspolitiken. Men vad jag inte gärna vill acceptera är att vi låter statliga ämbetsverk under fredstid syssla med att försöka påverka människor — hittills har vi varit eniga om att inte tillåta detta. Det måste vara en fri opinionsbildning, och här är det de politiska partierna och de politiska ungdomsförbunden som har det stora ansvaret.

Många av oss är ofta ute på universiteten och högskolorna och tar där upp öppna och fria och långa debatter i försvarsfrågan. Någon annan väg kan jag inte se att vi har att gå. Vi bör naturligtvis erinra oss att i en tid, när praktiskt taget alla människor anser att det är fredligt och lugnt hos oss och inga krigshot i vår världsdel, är mottagligheten för upplysning i försvarsfrågan naturligtvis inte lika stor som i tider av krig eller krigshot. Jag tror detta är en avgörande orsak. Att tillmäta den här undersökningen alltför stor betydelse tror jag vore fel. Vi vet ändå att en mycket stor del av det svenska folket är beredd att försvara landet, om det skulle bli krig. Våra två gånger om året genom beredskapsnämndens försorg utförda opinionsundersökningar visar att vi har en stark försvarsvilja. Jag tror nog att den svenska ungdomen efter hand kommer att lika positivt som den övriga befolkningen omfatta de synpunkterna.

Herr talman! Herr försvarsministern efterlyste en katalog på åtgärder från min sida. Jag vet inte riktigt om försvarsministern lyssnade på vad jag sade i mitt inlägg, men jag skisserade faktiskt där en katalog. Jag nämnde ökade möjligheter för de frivilliga försvarsorganisationerna att bedriva en utåtriktad försvarsupplysning. Jag nämnde skolans roll i sammanhanget, att man såg till så att rimlig tid avsattes för försvarsupplysning och att lärarna fick en utbildning för detta ändamål. Jag nämnde också att man skulle ge de olika försvarsgrenarna, inte minst på lokal och regional nivå, möjligheter till en förbättrad informationsverksamhet. Jag skall naturligtvis, om herr försvarsministern så vill, ge ytterligare exempel på detta; om herr försvarsministern skaffar fram resurserna, skall jag nog stå för tipsen. Men, herr talman, jag tyckte att det var ganska intressant att höra försvarsministern hävda att denna försvarsnegativism beror på att partisympatierna förskjutits åt vänster. Bl. a. nämnde han att hans parti bland universitetsstudenterna fått ökade sympatier. Om man nu är logisk, måste konsekvensen då rimligtvis bli att herr försvarsministern anser att studenter som sympatiserar med hans parti är mindre försvarspositiva. Som en liten lustighet i sammanhanget kan jag nämna en annan sak. Vad försvarsministern inte talade om när han nämnde hur vänstersympatierna hade förskjutits var att vänsterpartiet kommunisterna år 1964 — KFML fanns ju inte då — hade 1 procent av sympatierna vid universiteten. I dag, herr talman, har vpk plus KFML 27 procent av sympatierna, medan herr försvarsministerns eget parti blott kan redovisa 24,3 procent. Bland studenterna finns alltså fler vpkoch KFML-sympatisörer än socialdemokratiska sympatisörer, Politikerna har ett avgörande ansvar, men frågan är då hur detta ansvar skall utformas. Det var inte min mening att kritisera de socialdemokratiska riksdagsmän som försöker delta i försvarsdebatten — många gör det med stora kunskaper. Men jag menar att de är alldeles för få. Det är sällan man ser t.ex. statsråd — utöver herr försvarsministern — i sina valeller förstamajtal eller andra anföranden ta upp försvarsoch säkerhetspolitiska frågor. Jag brukar läsa TT-referaten från mötena, men man hittar ytterligt sällan någonting i den vägen. Och detta har naturligtvis sin inverkan. Sedan skulle jag vilja ställa en fråga till försvarsministern. Han nämnde att vi två gånger per år gör undersökningar om försvarsviljan. Tidningen Aftonbladet har på sin ledarsida framfört tanken att det är dags att helt slopa försvarsattitydsundersökningarna. Jag skulle vilja fråga om herr försvarsministern delar den uppfattningen. Till slut, herr talman! Uppsalaundersökningen ger ju skrämmande siffror när det gäller försvarsviljan. Låt mig bara göra några korta axplock. Endast 50 procent anser det vara riktigt att den manliga befolkningen i landet skall göra värnplikt. Det är bara 61,4 procent som anser att vi skall försvara oss om vi blir angripna med våld, medan paradoxalt nog 67 procent anser att det är riktigt av befrielserörelser att använda våld runt om i världen. Någonstans måste här finnas ett litet glapp i logiken; man kan alltså tänka sig våld i vissa länder, dock inte om det gäller att försvara vårt politiska demokratiska system.
Herr talman! Jag anser att attitydundersökningarna bör fortsätta. Det är en tillgång att ha dem i en serie som har pågått ända sedan början av 1950-talet. Det är naturligt att statsråd, ansvariga för andra områden än försvaret, inte gärna går ut med några TT-tal om försvaret såvida vi inte befinner oss i ett kritiskt läge. Det överlämnar man nog med rätta åt försvarsministern och hans medhjälpare. Däremot har som bekant statsministern och utrikesministern vid flera tillfällen gjort uttalanden till stöd för den svenska säkerhetspolitiken.

Det måste få betydelse att ungdomens sympatier för moderata samlingspartiet, som år 1964 var 30 procent i en motsvarande undersökning, förra året bara var 12 procent. Alla vi här i kammaren vet att de som har sympatier för moderata samlingspartiet i allmänhet också har sympatier för försvaret. Ingen förnekar att moderata samlingspartiet är det parti i Sverige som genom tiderna satt försvarsfrågan högst på sitt program. Det är över huvud taget sådana förändringar i ungdomarnas attityder till det etablerade samhället, där försvarsfrågan ingår, som vi skall uppmärksamma. Det finns ingenting annat för herr Björck i Nässjö att göra än att ge sig av till Uppsala universitet och till andra universitet och där försöka återvinna förtroendet för hans parti liksom vi måste återvinna förtroendet för vårt parti och därmed också förtroendet för vår politik i försvarsfrågan. Vi måste ut och slåss i försvarsfrågan. Det är enda sättet att vinna ungdomarna för försvaret. Vi måste övertyga dem om att vår försvarspolitik är den riktiga.

Herr talman! I och för sig är jag naturligtvis ibland mest tacksam över att regeringen låter herr försvarsministern göra de försvarspolitiska uttalandena. Vad jag avsåg var att även andra inom regeringen då och då kunde kosta på sig att följa upp försvarsdebatten. Det finns faktiskt ett mycket gott skäl. Försvaret är en samhällsaktivitet som kostar mycket pengar, och därför borde det väl ligga i hela regeringens intresse att följa upp och motivera den verksamhet som man har varit med om att besluta. Ja, herr försvarsminister, jag vet att nedgången i försvarsviljan naturligtvis beror på en förskjutning i de politiska sympatierna. Vi är ense om att politikerna måste göra en mycket betydande insats för att förbättra situationen. Jag har som sagt skisserat en liten katalog som jag tror, utöver våra egna insatser, skulle kunna hjälpa till att förbättra situationen. Vi är alltså ense om hur läget är. Skillnaden i våra uppfattningar är kanske den att jag bestämt vägrar att acceptera en fortgående nedgång i försvarsviljan. Jag anser att vi skall vidta alla upptänkliga åtgärder för att ändra på den utvecklingen.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

Herr talman! Herr Ullsten har frågat mig, om jag vill redogöra för vilka principer som gäller för svenska sändebuds arbete för att förbättra svenska företags konkurrenskraft i utlandet. Herr Magnusson i Borås har frågat mig om jag anser att företrädare för statsmakten bör öva inflytande på främmande makter i val av leverantör för uppdrag i utlandet, när konkurrensförhållande föreligger mellan olika svenska företag. Jag kommer att besvara dessa frågor i ett sammanhang. Det är en viktig uppgift för de svenska utlandsmyndigheterna att tillvarata svenska ekonomiska intressen utomlands och särskilt att främja exporten. En förutsättning för att beskickningarna och konsulaten skall kunna fullgöra dessa arbetsuppgifter är att de bygger upp ett kontaktnät med myndigheter, näringslivsorganisationer, banker och företag i stationeringslandet. Härigenom får de möjligheter att skaffa sig informationer om projekt av intresse för det svenska näringslivet och kan på ett tidigt stadium underrätta svenska företag om exempelvis anbudsinfordringar avseende varuleveranser och konsultuppdrag. Bevakningsuppgifter av den typen är särskilt viktiga i länder där svenska företag kan ha svårt att själva följa sådana frågor. Genom sitt lokala kontaktnät får utlandsmyndighet vidare möjlighet att stödja svenska exportansträngningar genom förmedling av kontakter med myndigheter och enskilda. En viktig uppgift för utlandsmyndigheterna är också att verka för att svenska varor och tjänster inte behandlas mindre förmånligt än liknande varor eller tjänster 7” tags konkurrens på utlandsmarknaden Svaret på herr Magnussons fråga är självfallet nej. Det ingår i de svenska utlandsmyndigheternas uppdrag att stödja svenska leverantörers försäljningsansträngningar utomlands. Något inflytande skall givetvis inte utövas på valet mellan svenska leverantörer. Det förefaller som om herr Magnussons fråga skulle vara föranledd av en uppgift i en tidning att jag skulle sökt påverka regeringen i ett annat land i ett konkurrensläge mellan svenska företag. Jag dementerade omedelbart uppgiften. Det var, som jag därvid framhöll, ett felaktigt och kränkande påstående.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för att jag har fått svar på min fråga. Svenska företags möjligheter att arbeta ute på exportmarknaderna är givetvis av utomordentligt stor betydelse för hela vårt land. Den fråga som jag har ställt till statsministern är i sin tur av utomordentligt stor betydelse för det enskilda näringslivets förutsättningar att fullgöra den här uppgiften. Betydelsen kommer — får vi väl hoppas — att bli ännu större i framtiden när vi i större utsträckning kan utnyttja EG-avtalet och därmed öka svensk export och möjligheterna att utföra svenska tjänster i utlandet. Naturligtvis skall våra oficiella representanter inom och utom landet vara till bistånd i dessa sammanhang, och jag har ingen erinran mot de principer som statsministern har deklarerat här för de former varunder vår utlandsrepresentation skall arbeta. När konkurrensförhållanden råder mellan svenska företag — och det är ju inte så sällan fallet — är det givetvis ytterligt angeläget att företagen kan räkna med en obrottslig objektivitet från de officiella representanterna, och det tror jag också att de har all anledning att göra. Det är därför som jag är tacksam över att statsministern obetingat har besvarat min fråga med nej, vilket ju innebär att vi båda har en gemensam uppfattning om detta problem och på vilket sätt det skall skötas.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret på min enkla fråga. Jag delar självfallet statsministerns uppfattning att det är en viktig uppgift för svenska utlandsmyndigheter att tillvarata de svenska ekonomiska intressena utomlands, framför allt när det gäller att främja exporten. Jag har heller liksom herr Magnusson i Borås inte något att invända i övrigt vad gäller den delen av svaret. Men egentligen hade jag velat ställa min fråga på ett helt annat sätt. Jag ville fråga statsministern, om han var beredd att här i riksdagen dementera pressuppgifterna om inblandning från regeringens sida i ett pågående anbudsförfarande utomlands till förmån för ett av två deltagande svenska företag. Så direkt fick jag nu av någon för mig svårförklarlig anledning inte ställa frågan, men det viktiga för mig i dag är inte vad som hände då utan det svar som statsministern givit. Jag har anledning att tolka det på så vis att det innebär ett klart förnekande från statsministern av all riktighet i Dagens Nyheters uppgifter. Längre än så kan vi tydligen nu inte komma. Statsministern förnekar all inblandning till förmån för visst företag. Den svenska ambassadören i Warszawa förnekar kategoriskt att han haft med saken att göra. Det företag som utpekats som det förfördelade kan av naturliga skäl varken bekräfta eller förneka kontakter som det självt inte varit inblandat i. Från de polska myndigheterna har ingenting hörts, och Dagens Nyheter tar ingenting tillbaka. För de företag som kan behöva anlita svenska ambassaders tjänster i sina försök att få uppdrag utomlands är svaret i dag ändå av värde. Grundlösa eller inte måste uppgifterna i Dagens Nyheter den 13 mars ha skapat en viss oro. Enligt statsministerns besked i dag finns det inte längre någon grund för en sådan oro. Regeringen och dess sändebud förhåller sig strikt neutrala i frågor om konkurrens mellan svenska företag i utlandet. För framtiden, herr talman, är detta ett värdefullt besked.

Herr talman! För herr Magnusson i Borås vill jag bara bekräfta att vi är eniga i princip. Jag vill också understryka att exporten är viktig. Vi har ju anledning att glädja oss över att svensk export under de senaste månaderna har stigit med ungefär 25—30 procent jämfört med förra året, vilket vittnar gott om svenskt näringslivs konkurrenskraft på utlandsmarknaden. Det är naturligt att statsmakterna hjälper till i exportansträngningarna — jag har fått många förfrågningar under årens lopp — men det är lika viktigt att man sköter den grannlaga uppgiften på ett sätt som inte på något vis kan tolkas som en inblandning i konkurrensen mellan svenska företag, och den principen har jag alltid strikt hållit. Herr Ullstens anförande finner jag mera betänkligt. Det publicerades en braskande uppgift av en tidning över hela löpsedeln och förstasidan, en tidning som förfäktat höga journalistiska principer inte minst på senare tid och som understrukit att en dagstidning bör ge korrekt och allsidig information. Denna beskyllning hade man inte gjort ett försök att hos mig kontrollera innan den publicerades, och det är väl i och för sig illa. Min dementi infördes, och man kan ju tveka om det sätt på vilket dementin infördes. En dementi får alltid betydligt mindre dimensioner än den ursprungliga artikeln. Men det kan inte sägas att tidningen vidhöll sin uppgift, medan däremot herr Ullsten så att säga var värre än den tidning som i och för sig hade betett sig föga korrekt. Han insinuerade att måhända skulle inte de här uppgifterna ha varit grundlösa, trots att de dementerats från alla håll som varit inblandade. Det tycker jag är tveksamt. Man har kunnat kritisera tidningen, men man har anledning att med något större kraft kritisera herr Ullsten.
Herr talman! Statsministern tycker att jag var värre än den inblandade tidningen. Jag kan inte finna det. Jag har inte insinuerat att uppgifterna tags konkurrens på utlandsmarknaden var korrekta. Jag har heller inte kunnat gå i god för att de är felaktiga. Jag har noterat vad statsministern här sagt och tagit det som ett bra besked om hur sådana här frågor skall handläggas. Jag tycker, herr talman, att det är ganska naturligt att vi här i riksdagen ibland låter pressuppgifter av det här slaget bli utgångspunkt för enkla frågor i kammaren. Så långt som möjligt skall givetvis den typen av pressuppgifter kontrolleras, men i det här fallet var det inte möjligt. Det var pressuppgiften som sådan som skapade en politisk situation. Om man i ett sådant läge skall ta upp saken i riksdagen måste bli beroende av hur allvarligt man bedömer det förhållande som artikeln behandlar. I det här fallet tycker jag att den anklagelse mot statsministern som låg i Dagens Nyheters artikel var av det slaget att det var naturligt — om man utgår från rimlig parlamentarisk praxis — att statsministern fick ett tillfälle att även i riksdagen dementera uppgifterna. Det har han nu gjort.
Herr talman! Jag tycker att herr Ullsten skall hålla reda på olika delar i det här. Jag hade kritiserat tidningen i fråga med rätta därför att man inte hade kontrollerat uppgiften innan den publicerades — särskilt som denna tidning förfäktar så höga journalistiska principer. Jag hade kunnat kritisera tidningen på grund av det sätt på vilket dementin infördes, men den infördes i alla fall. Jag har inte kritiserat herr Ullsten för att han tagit upp denna fråga i riksdagen. Det gav mig tvärtom ett bra tillfälle att återigen med skärpa understryka dementin.

Det gjorde inte herr Ullsten, och det är detta jag tycker var ganska svagt.
Herr talman! Den utgångspunkt som statsministern har för kritik mot mig är felaktig. Jag har inte insinuerat någonting, utan jag har slagit fast vad som är fakta, dvs. vad som har redovisats i den här affären. Men till de fakta som redovisats hör inte, som statsministern nu påstår, någon dementi från alla inblandade parter. Det förhåller sig, som jag sade förut, så att statsministern själv som en av parterna förnekar att uppgifterna är riktiga och jag har tagit det förnekandet för gott. Men såvitt jag förstår finns det ingenting som liknar en dementi från det företag som utpekats såsom förfördelat. Det finns såvitt jag förstår inte heller några uppgifter — i varje fall inga som jag har tillgång till — från de polska myndigheterna, vilka i hög grad också tillhör de inblandade parterna. Jag tycker, herr talman, att den här debatten har varit nödvändig för ett klarläggande men tvingas efter statsministerns senaste inlägg notera att det kvarstår flera oklarheter än jag föreställde mig.
Herr talman! De besked som har kommit från myndigheterna och Tisdagen den från det till synes förfördelade företaget har varit ganska klara. Man har 27 mars 1973 sagt att den här typen av felaktiga påståenden inte gagnar svenska företag — — — — och den inblandade branschen. Men i stället för att godta en dementi Ang. den fysiska fortsätter herr Ullsten att försöka göra gällande att det kanske föreligger riksplaneringen någon oklarhet här eller någon liten rökstrimma, som kunde tyda på en eld. Det är ganska svagt, herr Ullsten. Vi har i politiken anledning att slå vakt om så att säga renheten i politiken. En dementi, som stöds av alla inblandade och med skärpa understryks av den angripne, skall man godtaga. Man hamnar annars i försök till partipolitiska småtterier, och det är svagt.
Herr talman! Jag har ingen annan mening än statsministern om att vi skall slå vakt om vad han kallar för renheten i politiken — det har vi anledning att påminna oss ganska ofta. Statsministern säger nu, vilket jag inte kände till tidigare, att de inblandade myndigheterna — därmed måste då rimligen avses även de polska myndigheterna — har förnekat att innehållet i tidningsuppgifterna skulle vara korrekt. Det vore då rimligt, inte minst med hänsyn till det renhetskrav som statsministern ställer, att vi fick besked om i vilken form och var det förnekandet gjorts.

för att främja en lämplig glesbebyggelseutveckling. Det uppdrag som Kungl. Maj:t nyligen har lämnat länsstyrelserna och som herr Nilsson har som en utgångspunkt för sin interpellation avser direkt endast den första av de två punkter som jag nu har nämnt. Uppdraget går ut på att länsstyrelsen i nästa skede av den fysiska riksplaneringen skall överlägga med kommunerna om behovet av planering och åtgärder för reglering av markanvändningen inom områden som berörs av de av riksdagen fastställda riktlinjerna. Resultatet av detta arbetet skall enligt riksdagens beslut redovisas för Kungl. Maj:t. Till ledning för arbetet kan i vissa kommuner behöva göras översiktliga bedömningar av markanvändningen inom hela kommunens yta.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 Denna del av anvisningsarbetet syftar till att ange enkla och smidiga handläggningsformer för dessa bebyggelsefrågor, med utgångspunkt i både planmässiga krav och medborgarnas krav på insyn och rättssäkerhet samt klarhet i förutsättningarna att få bygga i olika områden. Med vad jag nu har sagt har jag besvarat herr Nilssons första och sista fråga och jag vill sammanfattningsvis understryka att någon generell prövning från Kungl. Maj:ts sida av kommunernas översiktliga bebyggelseplanering inte kommer att ske. Med beteckningen företrädare för jordoch skogsbruket avses i anvisningarna liksom i förarbetena för riksdagsbeslutet såväl statliga myndigheter på området som enskilda och intresseorganisationer. Vid en utökad översiktlig planering är det självklart att t.ex. lantbruksnämnder och skogsvårdsstyrelser kommer att på ett aktivare sätt än tidigare delta i planeringsarbetet. Företag, organisationer eller enskilda personer kan inte åläggas att delta i planeringsarbetet. Länsstyrelser och kommuner har emellertid uppmanats att verka för ett utökat samrådsförfarande. Det avsnitt i anvisningarna som herr Nilsson tar som utgångspunkt för sin fråga om högvärdig jordbruksmark går helt tillbaka på ett uttalande konflikter om markanvändningen i högvärdiga jordbruksområden skall Tisdagen den behandlas i programarbetet. Härigenom kommer sådana konflikter att få — 37 mars 1973 en konkret belysning. Den av interpellanten föreslagna ändringen av —— — — — anvisningarnas formulering skapar såvitt jag kan bedöma ingen klarhet Ang. den fysiska om i vilken utsträckning högvärdig jordbruksmark skall få tas i anspråk = ”iksplaneringen för annat ändamål.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Jag har ställt interpellationen därför att jag och många med mig anser att lagstiftningen inte är så klar som önskvärt vore — detta inte minst med hänsyn till att kommunerna på det område interpellationen berör på sätt och vis har kommit in på nya beslutsområden. I motiveringen till riksdagsbeslutet är uttalat att kravet på detaljplan för glesbebyggelse kan eftergivas om det finns översiktsplaner eller annat underlag för bedömningen. Jag har i min interpellation särskilt understrukit formuleringen ”annat underlag”. Det är framför allt detta som kan bli aktuellt fram till år 1976. Fram till denna tidpunkt är det fråga om en planeringstid för översiktsplanerna. Jag har ansett att det var nödvändigt att få ett klarläggande uttalande från civilministern på denna punkt. Det är alltså avsikten med interpellationen. Det råder, som jag nyss sade, stor osäkerhet i landet. Svaret som jag fått har, tycker jag, givit vissa förtydliganden som är av värde — och kanske av betydande värde — för kommunalmän och handläggare ute i kommuner och länsstyrelser. Statsrådet säger att i vissa kommuner kan översiktliga bedömningar av markanvändningen inom hela kommunens yta behöva göras men att det inte ställs några krav i det avseendet. Prövningen skall göras i samband med byggnadslovet och förutsätts i allmänhet ske med utgångspunkt i någon form av översiktliga bedömningar. Jag tolkar den formuleringen så, att statsrådet menar att kommunerna själva i stort sett får välja den form de anser till fyllest för den översiktliga bedömning som det är fråga om. Det understryks ytterligare av statsrådets uttalande längre fram i svaret att Kungl. Maj:t inte skall göra någon generell prövning. Kommunerna har alltså fått en möjlighet till beslut om byggnadslov som de inte tidigare har haft. ”Något formellt plankrav för glesbebyggelse ställs dock inte upp, vilket interpellanten synes ha utgått från”, fortsätter statsrådet. Jag har antytt den möjligheten för att pressa statsrådet till i stort sett de uttalanden som han nu har gjort.

Det är också ett väsentligt uttalande, tycker jag, när statsrådet säger: 85 ”Varken riksdagsbeslutet eller civildepartementets anvisningar kan tas till intäkt för att hävda något allmänt stopp för glesbebyggelse.” Dock är det en något negativ formulering. Personligen hade jag väl önskat att statsrådet hade formulerat sig ungefär som så, att riksdagsbeslutet och civildepartementets anvisningar inte är avsedda att hindra utan att främja önskvärd glesbebyggelse. Att de inte skall sätta stopp för glesbebyggelse är ju ett ganska hårt uttalande i och för sig. I anslutning till de övriga frågorna uttalar statsrådet att lantbruksnämnder och skogsvårdsstyrelser kommer att aktivare delta i planeringsarbetet. Företag, organisationer och enskilda — i varje fall bör det gälla organisationerna — har, efter vad jag kan förstå av svaret, möjlighet att delta i den utsträckning de själva vill aktivisera sig på det här området. Det var också det jag önskade uttalat av statsrådet. När det gäller fråga nr 3 vill inte statsrådet instämma i den formulering jag har antytt i min interpellation. Han anser att det inte kan vinnas någon klarhet genom den. Avsikten med den formulering jag har gjort är att man skall kunna få en större restriktivitet när det gäller användning av högvärdig jordbruksmark för bostadsoch tomtändamål. Min syn är den att högvärdig jordbruksmark kan betraktas på samma sätt som skyddsvärda områden, t.ex. kuster. Om man som i civildepartementets promemoria till länsstyrelserna begär likvärdiga lösningar, befarar jag att högvärdig jordbruksmark i de flesta fall i första hand kommer att användas. Man söker inte andra lösningar, om kravet skall vara likvärdighet med högvärdig jordbruksmark. Enligt min mening borde det räcka med att man söker uppnå bostadspolitikens mål i olika avseenden med de alternativa lösningar man kan finna för att undvika att använda högvärdig jordbruksmark. På den punkten får jag väl anse att interpellationssvaret inte är positivt. Jag kan för min del inte finna att den formulering jag har föreslagit är så oklar att den inte borde kunna användas. Däremot bör den kunna ge en större restriktivitet i utnyttjandet för andra ändamål av en resurs som är så värdefull och skyddsvärd som högvärdig jordbruksmark.

Herr talman! Jag hade inte tänkt yttra mig i den här frågan, men jag var medveten om att herr Nilsson i Tvärålund hade frågat angående användningen av högvärdig jordbruksmark, och jag vill nu varmt instämma i de ord herr Nilsson yttrade att han inte var till freds med statsrådets svar på fråga nr 3. Jag tycker själv att det svaret är ytterligt märkligt. År 1963 antog riksdagen, på förslag från jordbruksutskottet, enhälligt ett yttrande som innebar att högvärdig jordbruksmark icke skulle användas för bostadsbyggande om annan för samhällsbyggandet likvärdig mark kan ställas till förfogande — om jag nu citerar rätt ur minnet. I samband med att riksdagen behandlade den fysiska riksplaneringen väcktes också en motion, där bl.a. det begärdes ett uttalande om hur sådant skyddande av högvärdig jordbruksmark skall ske.

Här är det faktiskt fråga om någonting helt annat än konflikter. Sedan 1969, när riksdagen beslutade att vi skulle skydda den högvärdiga åkerjorden, fortsätter nere i min landsända, i Malmöhus län, ett snabbt utbyggande av jordbruksjord som är karakteriserad med siffrorna 10 och 10 plus. Jag vet att det skall göras en ny gradering, men det är i alla fall den senaste gradering som finns. Särskilt syftar jag här på två områden. Den ena är Vellinge kommun. Ingen lär kunna ifrågasätta jordens beskaffenhet där, och kommunen är en av de snabbast expanderande i Malmöhus län. Det andra är Härslöv med Glumslövs backar —som i och för sig ur skönhetssynpunkt borde vara helt skyddade — där man på åkerjorden i närheten av dessa, också karakteriserad som 10 plus, nu skall exploatera och bygga bostäder. Märkvärdigt är att när man vänder sig till kommunerna och hänvisar till att riksdagen har gjort ett uttalande att sådan mark inte skall användas om likvärdig mark finns, så är detta okänt för de kommuner jag har varit i kontakt med. Och jag tycker också det är märkvärdigt att, när riksdagen beslutar en sak som egentligen inte rör jordbruksintressena utan är av intresse för den fysiska riksplaneringen, byggandet får fortgå utan hänsyn till uttalandet. Här talar statsrådet i sitt svar om att företrädare för lantbruksnämnder och skogsvårdsstyrelser skall delta i planeringsarbetet. Men när man skall rädda sådan här åkerjord händer det relativt ofta att man kommer i konflikt med just jordbruksintressena. Det kan vara jordbrukare som klart ser att försäljning och exploatering av marken skulle ge betydligt högre vinster, särskilt om de ändå vill avyttra fastigheten. Här gäller det en ren riksplaneringsfråga, och jag instämmer gärna i herr Nilssons i Tvärålund yttrande att detta är områden som är skyddsvärda och att riksdagen har uttalat att dessa områden skall skyddas. I svaret talas om ”konflikter om markanvändningen”. Vad är det för konflikter? Är det konflikter mellan kommunen och den enskilde markägaren, så kan man ju med den nya expropriationslagstiftningen klara det problemet. Är det konflikter mellan lantbruksnämnden och kommunen i den mån det skulle ligga i lantbruksnämndens intresse att marken som sådan bevarades? Det är i första hand, som jag ser det, ett riksintresse, och jag vill gärna ha statsrådet Lundkvists besked om i vad mån riksdagens uttalande i samband med den fysiska riksplaneringen, där man instämde i jordbruksutskottets yttrande, över huvud taget har gått ut till kommunerna. Och hur kan i så fall kommunerna nere i Vellinge och Härslöv få bygga ut denna högvärdiga jordbruksmark utan att ta hänsyn till vad riksdagen har sagt i den här frågan?

Herr talman! Jag vill göra några kommentarer i anledning av svaret på herr Nilssons i Tvärålund interpellation och det anförande som herr Jag kan betyga att det finns en ganska utbredd oro i kommunerna när det gäller glesbygdsfrågorna. Man har inte riktigt fått klarhet i hur man skall behandla dem, och då ligger det nära till hands att man skjuter upp behandlingen och säger: Det går inte — vi måste vänta på riksplanering och annat som väl kommer att klaras av så småningom. Och detta är svåra frågor. Har man en översiktlig planläggning eller har man diskuterat detaljplaner av olika slag är ju frågorna lösta i förväg, och då är det inga svårigheter. Här gäller det emellertid frågor som man ställs inför att lösa och som man gärna vill lösa men där man inte har något underlag. Mot denna bakgrund tycker jag att svaret kunde ha varit litet utförligare i en del avseenden. Men det kan ju hända att begränsningen av svaret beror på frågans begränsning, så jag kan inte anklaga statsrådet för att medvetet ha begränsat svaret. Jag menar emellertid att det är en sak som borde ha kommit fram i svaret — en sak som förmodligen diskuterats mycket inom departementet, eftersom man från början inte torde ha haft den åsikt som senare kommit till uttryck. Det är kanske Kommunförbundets intressen som tillmötesgåtts i de anvisningar som givits ut. Jag syftar på att det är viktigt att man i den första delen av de diskussioner, som skall föras mellan länsstyrelser och kommuner, slår fast vilka kommuner som har riksplaneringsintresse och vilka som inte har det. Man skiljer alltså ut ett stort antal kommuner. Jag vet inte riktigt hur många det gäller. Man har vid något tillfälle preciserat antalet till 104, men siffran 180 är också nämnd — då tror jag emellertid att man har dubbelräknat i vissa fall. Det gäller under alla förhållanden mindre än hälften av samtliga kommuner; till det resultatet kommer man om man i riksplaneringspropositionen och i övriga handlingar undersöker vilka saker som anses vara av riksplaneringsintresse. Sedan kan man naturligtvis vidga begreppet och säga: Det och det är ett sådant intresse — här kan vi tänka oss att flytta fritidsbebyggelse och här finns det naturvårdsintressen. En älv går ju, för att ta ett exempel, genom flera kommuner och är intressant under hela sitt lopp. Jag tycker det är mycket viktigt att man på detta sätt ger upplysning genom att skilja ut vissa kommuner som man inte behöver ha att göra med i fortsättningen. Något av detta borde alltså enligt min mening ha varit med i svaret. Sedan skall det som har riksplaneringsintresse bli föremål för fortsatt utredning. Det skall fattas kommunala beslut som redovisas till Kungl. Maj:t. Glesbebyggelsen — som herr Nilsson i Tvärålund främst uppehållit sig vid — kommer att beröras i mycket liten utsträckning i detta hänseende. Den upplysningen borde kanske också ha lämnats i svaret, eftersom många förmodligen tror att dessa frågor kommer att behandlas vidare. Man kan emellertid inte göra någonting förrän den 1 juli 1976, då det hela väl skall vara färdigt och man kan få klarhet i frågorna. Jag vill slå fast att det är angeläget att de kommuner, som har glesbebyggelseproblem, redan nu och oberoende av diskussionerna med länsstyrelserna — men gärna i anslutning till dem, eftersom man då har kontakt med länsstyrelserna och tillgång till deras experter — tänker igenom dessa frågor. Som herr statsrådet sade är det inget krav på att man skall göra upp planer och sådant — det är bra om man gör det. Man skall i varje fall tänka sig in i hur glesbebyggelsen skall planeras: var man skall vara försiktig, var man skall utfärda förbud, var man skall släppa fram bebyggelse osv. Det är angeläget att man ägnar sig åt att klara av dessa saker, för det går i det långa loppet inte att ta ställning från fall till fall i samband med byggnadslovgivningen. Dessa upplysningar gav statsrådet i viss utsträckning i svaret, men vad jag där saknade var en uppmaning till kommunerna att ta hand om de här frågorna och inte tro att detta löser sig i det fortsatta riksplaneringsarbetet.

Det pågår nu överläggningar mellan länsstyrelser och kommuner för att klarlägga sättet för kommunernas fortsatta planering i dessa avseenden. Programarbetet syftar inte till att avkräva kommunerna någon typ av heltäckande plan, och det förmodar jag står klart för både interpellanten och de övriga talare som har deltagit i denna debatt. Det är riktigt som herr Tobé sade, att frågan om glesbebyggelse är en helt annan sak. Vi har nu fått den ordningen att även glesbebyggelse bör föregås av bedömning från samhällets sida.

Herr Nilsson i Tvärålund tycktes anse att jag gav ett något negativt uttryck för hur jag över huvud taget såg på glesbebyggelsen. Jag sade i mitt interpellationssvar att det i riktlinjerna inte finns någonting som pekar på ett stopp för glesbebyggelse. Att jag svarade på det sättet beror på att så har herr Nilsson ställt sin fråga. Men låt mig få hänvisa till ett tidigare svar på en interpellation av herr Nilsson i Tvärålund. Den gången gällde det i stort sett samma fråga, och svaret gavs den 9 november 1972. Jag sade då att de uppdragna riktlinjerna innebär bl.a. att ”glesbebyggelse — som är och kommer att vara den enda lämpliga byggandeformen i stora delar av landet — inte skall motverkas och att en betungande prövning inte skall införas. Något krav på planläggning aktualiseras inte. Men möjlighet skall ges till en bedömning — i allmänhet mot bakgrund av översiktliga markhushållningsprogram — av i vad mån glesbebyggelse bör få komma till stånd.” Detta gäller då de områden som inte berörs av särskilda anspråk inom ramen för riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen. Det är riktigt som herr Nilsson i Tvärålund antog, att kommunerna själva får välja vilken typ av översiktlig planering de skall använda sig av. Och när herr Tobé talade om den oro som han visste för närvarande råder ute i kommunerna i det här fallet, så är jag inte övertygad om att den oron längre finns kvar.

Det material som har redovisats vid de konferenserna kan säkerligen vara tillräcklig vägledning för kommunerna redan nu med avseende på var kommunen skall bygga glest och var det kan komma att krävas detaljplaneläggning. Planverket avser att utfärda ytterligare anvisningar under sommarens lopp. Jag säger det här med hänsyn till att jag av interpellationen fick intrycket att herr Nilsson i Tvärålund var orolig för att kommunerna skulle få lov att skjuta framför sig alla avgöranden om bebyggelse i de delar av kommunen där man kunde ifrågasätta huruvida glesbebyggelse var lämplig eller ej. Så är det inte. Man bör i kommunerna redan, med ledning av det material kommunerna hittills fått redovisat för sig, kunna gripa sig an med någon enkel form av översiktlig bedömning för den markhushållning man vill lägga fast för kommunens vidkommande i fortsättningen. Det finns inom varje kommun — på den punkten hoppas jag att vi ändå är överens — ett behov av att bedöma bebyggelseutvecklingen, var glesbebyggelse skall kunna få komma i fråga och var det kan komma att krävas detaljplaneläggning.

Jag syftar då på möjligheterna att släppa fram en och annan enstaka byggnad, exempelvis för att komplettera jordbruksbebyggelse med någon fritidsbostad, i områden där det kan befinnas lämpligt och där detta inte kan anses föregripa den planering i övrigt som man kan ha behov av. När det gäller frågan om den högvärdiga jordbruksmarken hade jag rysligt svårt att förstå fru Sundberg. Jag fick ett intryck av att hon hade för sig att vi nu gått ifrån både riksdagsbeslutet 1969 och de intentioner som ligger i den fysiska riksplaneringen på denna punkt.

Fru Sundberg fann det märkligt att här över huvud taget skulle kunna finnas några konflikter. Om jag fattade henne rätt ansåg hon att man a priori skulle uttala att är det fråga om högvärdig jordbruksmark, så kan man över huvud taget inte diskutera någonting annat än att bevara den för jordbruksändamål. Men man får väl ändå lov att medge att det finns anledning att i de bedömningar som nu skall göras också pröva vilka motsatta intressen som kan komma att göra sig gällande och sedan ta all den hänsyn som är möjlig inom ramen för riktlinjerna till önskemålet att bevara den högvärdiga jordbruksmarken. Där stöder vi oss på de formuleringar riksdagen har antagit. Den formulering som herr Nilsson i Tvärålund vill ha uppfattar jag bara som en nyansering av riksdagens formulering. Såvitt jag kan förstå medverkar den inte på något sätt till att precisera begreppet ytterligare. Jag kan inte finna att det för mitt vidkommande finns anledning att mot bakgrunden av den nya formulering som herr Nilsson i Tvärålund angett överge den formulering när det gäller den högvärdiga jordbruksmarken som riksdagen tidigare anslutit sig till. Jag vill gärna till slut instämma med herr Tobé i att det självfallet är angeläget att våra kommuner nu tar sig an uppgiften att försöka skapa en bättre översiktlig bedömning av hushållningen med markresurserna.

Herr talman! Statsrådet och jag — och flera andra också — är tydligen helt eniga om att det är viktigt att kommunerna tar fasta på det ansvar som riksdagen gett dem beträffande planeringen och även upplever det ansvar som ligger i den möjlighet de nu har att själva besluta om byggnadsplaneringen. De uttalanden som statsrådet gjorde i sitt kompletterande svar var värdefulla. Statsrådet hänvisade till ett tidigare interpellationssvar där han uttalat sig positivare än vad han gjort i det svar han gett mig i dag när det gäller angelägenheten av och möjligheten till glesbebyggelse — förtätning av byar exempelvis. Det vill jag tacka statsrådet för. Herr Tobé har också verifierat den osäkerhet som råder ute i landet. Jag tycker att det är värdefullt att statsrådet här på nytt har uttalat att kommunerna inte behöver känna osäkerhet, att det är angeläget att kommunerna börjar med sin planering med full kraft och att de själva får avgöra vilket planeringsunderlag de anser vara till fyllest för den bebyggelse det här är fråga om.

Herr talman! Jag skulle också gärna vilja vara överens med statsrådet Lundkvist. Men jag kan inte vara det. Det är någonting som inte är riktigt klart när det gäller riksdagens uttalande om den högvärdiga jordbruksmarken. Jag citerade ur minnet — jag ber om ursäkt för om citatet var felaktigt beträffande ett eller annat ord — att jordbruksmark icke skulle användas för bebyggelse ”om annan för samhällsbyggande likvärdig mark kan ställas till förfogande”. Det är ju den inskränkningen som är det väsentliga. För att återvända till det exempel som jag nyss tog vet jag att representanter för Härslövs kommun har uppvaktat civilministern i denna fråga. Riksdagen har alltså beslutat att göra ett uttalande. Men här bygger man på mark som har fått det högsta graderingsvärde något slag av mark kan få i vårt land, trots att det finns för byggande likvärdig mark, som är graderad med siffran 8, dvs. den är för jordbruksändamål betydligt sämre än den mest högvärdiga marken. Det finns alltså ingen bestämmelse som hindrar kommunerna att bygga, och att bygga i snabb takt, på denna högvärdiga jordbruksmark, trots att riksdagen har uttalat att annan mark, som är likvärdig ur samhällsbyggandesynpunkt, skall tas till vara i första hand. Jag har förundrats över detta, alldeles speciellt när jag nu har sett länsstyrelsens i Malmöhus län planer för utbyggnad, där Lund, Staffanstorp, Malmö och Vällinge kommuner ligger med stora expansionsplaner ut över precis den mest högvärdiga jordbruksmark som vi har i det här landet. De som jag har talat med i dessa kommuner kände över huvud taget inte till att riksdagen har gjort två sådana uttalanden. Herr talman! Att jag begärde ordet berodde på att jag trodde att statsrådet Lundkvist kunde förklara för mig — det har ju ändå snart gått fyra år — varför man under denna tid inte har fört ut det här budskapet till kommunerna. Sedan har det, herr talman, i samband med glesbebyggelserätten talats om kommunernas självstyrelse och rätt att lägga fast sin markhushållning, som statsrådet Lundkvist sade. Jag delar de synpunkter som därvid kommit fram.

Statsrådet Lundkvist hänvisade till att jag hade ställt frågan om konflikterna. Jag går med på att konflikter kan uppkomma då det rör sig om ett riksintresse — i detta fall ett miljövårdsintresse — och ett intresse för den enskilda kommunen. Men när dessa frågor har debatterats, inte minst från regeringens sida, har man fått den uppfattningen att konfliktsituationen skulle uppstå mellan företrädare för jordbruket och kommunen. Det var därför jag ställde mig negativ. Nu klargjorde statsrådet Lundkvist att man kan se vidare på konfliktbegreppet, men jag vet inte när man kan tänka sig att kommunerna kommer att få något besked om dessa riksdagens uttalanden. Jag kan bara konstatera att varje vecka läggs högvärdig jordbruksmark under asfalt eller förvandlas till husgrunder. Jag anser att detta står i strid med två av riksdagens uttalanden.
Herr talman! På förslag av statsrådet Lundkvist ber jag att få ändra mitt uttryck ”oro” till ”osäkerhet”. Jag har dess värre inte varit med på de konferenser som har hållits i länen, men jag har talat med folk som varit med där. Jag menar nu inte föredragshållarna — visserligen har jag talat också med dem — utan publiken, som fortfarande svävar i viss osäkerhet. Jag tror att det kanske hade varit välgörande, om man ägnat litet mera tid åt saker som inte har med riksplanering att göra, i varje fall vid några av konferenserna. Nu har vi fått ett klart uttalande av statsrådet, med uppmaning att fastställa normer för en bedömning av de här frågorna. Därför gör jag bara det konstaterandet, att den första statsrådsrepliken ofta är mera innehållsrik än själva interpellationssvaret. Det är kanske otacksamt av mig att säga det, eftersom jag har fått norra Europas längsta interpellationssvar av statsrådet en gång i tiden; och jag vill inte påstå att det var så den här gången. Jag tycker dock att det var en värdefull komplettering som kom fram genom statsrådets uttalande i två omgångar i hans första replik.
Herr talman! Låt mig till fru Sundberg säga att vi inte har haft något beslut om att börja bedriva en fysisk riksplanering förrän i höstas.

Man skall med hänsyn till intentionerna göra avvägningar mellan intresset att bevara högvärdig jordbruksmark och andra intressen som just nu kan komma att göra anspråk på sådana områden. Sedan kommer resultatet av detta programarbete att redovisas för riksdagen, och fru Sundberg kommer själv att få möjlighet att granska vad som blivit resultatet av dessa avvägningar.

Avsikten är att länsstyrelserna skall fortsätta diskussionerna med varje enskild kommun. Jag föreställer mig att det då skall finnas möjlighet att få eventuellt återstående oklara punkter klarlagda. Jag är över huvud taget glad över att kunna säga att de här konferenserna som vi inledningsvis haft har mötts med mycket stort intresse och mycket stor förståelse. Inte minst har det material som ställts till kommunernas förfogande bedömts mycket positivt enligt de rapporter jag har fått från de kommunala företrädarna.

Herr talman! Herr Stadling har frågat mig om jag är beredd att redovisa min tolkning av riksdagens beslut beträffande SJ:s framtida organisation i Ångeområdet. För Ånges del gäller att driftverkstäderna för lok och godsvagnar — helt enligt statsmakternas beslut — kommer att inordnas under en verkstadsregion med Östersund som huvudort. Några förändringar i personalhänseende planeras inte i samband med denna övergång. För Ånges del gäller vidare att organisationsförändringen avseende driftavdelningen i övrigt endast kan komma att innebära en minskning av administrativ personal av storleksordningen 2 å 3 man.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det är positivt i den meningen att den omorganisation som nu avser Ångeområdet endast kommer att beröra två å tre man. Att jag ställt frågan beror på — som jag också antytt i skrivningen — att man från SJ:s sida framhållit, att riksdagens uttalande inte får ges en sådan restriktiv tolkning att regionalpolitiska skäl skulle vara bindande för SJ i dess planering av distriktens verksamhet, utom i vissa undantagsfall. Enligt den information som utgått till företagsnämnderna tycks samma uppfattning råda även bland SJ:s lokala planerare.

Herr talman! Mot bakgrunden av vad som förevarit och de uttalanden som gjorts angående SJ:s organisation inom Ångeområdet vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att herr Stadling tagit upp denna fråga. Jag har i anledning av Kungl. Maj:ts propositioner till 197 1 och 1972 års riksdagar med förslag till ändring av den regionala organisationen inom SJ motionerat om Ånges förhållanden i detta sammanhang. Läget var ju det att Ånge knappast nämndes i propositionerna men att man, eftersom förslaget till distriktsindelning inte skulle skära över länsgränserna, kunde riskera att verksamheten i Ånge skulle få ett minskat underlag. Vi vet att SJ under mycket lång tid har varit den viktigaste arbetsgivaren i Ånge och att antalet SJ-anställda där under de senaste årtiondena minskat. Enligt vissa uttalanden från SJ-håll kan man påräkna att antalet SJ-anställda under den kommande tioårsperioden genom fortgående rationaliseringar kommer att minska med 40 procent. Mot bakgrunden av svårigheterna att skapa ersättningsarbeten för minskningen av sysselsättningstillfällena både inom SJ och inom jordoch skogsbruket ser många i viss mån mörkt på framtidsförutsättningarna för Ånge. Det har bland befolkningen rått stor oro. Vissa förhoppningar uppstod när trafikutskottet hösten 1971 med anledning av motioner bl.a. av herr Stadling och mig bl.a. framhöll att regionalpolitiska synpunkter skulle beaktas vad gällde SJ:s organisation i Ångeområdet. Hösten 1972 fick vi en ny proposition, som föranledde motioner av ungefär motsvarande innebörd. Ett enhälligt trafikutskott framhöll då vikten av regionalpolitiska hänsynstaganden i Ångeområdet, och herr Stadling har ju nyss citerat utskottet. Detta lät betryggande ur Ånges synpunkt, men sedan uppstod frågan hur riksdagsuttalandet skall tolkas och vad man kan förvänta sig av SJ:s verksamhet i Ånge mot bakgrunden av det. Vissa uttalanden från SJ-håll har föranlett farhågor för att SJ:s planering inte i speciellt stor utsträckning skulle komma att ligga i linje med vad vi hoppades att riksdagsbeslutet skulle innebära. Statsrådets uttalande nu att kortsiktigt endast två å tre man skulle beröras låter kanske lugnande, men det gäller här inte bara konsekvenserna på kort sikt utan den stora frågan avser väl SJ:s verksamhet i Ånge på mera lång sikt. Härvidlag är det ju viktigt med samverkan mellan alla slag av statlig verksamhet, främst SJ:s, och den statliga lokaliseringspolitiken för att tillgodose de regionalpolitiska målsättningarna. Herr talman! Jag hoppas att kommunikationsministern skall använda sitt inflytande för att medverka till att ytterligare minskningar av SJ:s verksamhet i Ånge kan förhindras och att den positiva skrivningen i riksdagsbeslutet skall beaktas, så att rimliga regionalpolitiska hänsyn tas i planeringen av SJ:s verksamhet i Ånge.

Herr talman! Det har ju numera förts åtskilliga diskussioner här i kammaren om SJ:s organisation i Ångeområdet. Jag tror att kommunikationsministern och jag har svarat för merparten av de diskussionerna. Det är inte så underligt att det har varit åtskilliga debatter om den frågan därför att SJ betyder så mycket i området. Det är ett stort intresse i bygden för vad SJ tar sig till. SJ har en nyckelställning i Ånge, det vet vi. Jag erinrar — jag tror att det var herr Olsson i Sundsvall som gjorde det också — om riksdagsbeslutet 1971 rörande vissa principer för trafikområdesindelningen. För ungefär ett år sedan hade kommunikationsministern och jag en diskussion med anledning av att jag hade frågat om den då föreslagna distriktsindelningen överensstämde med 1971 års beslut. Jag fick det svaret av statsrådet Norling att det ansåg han att det gjorde. Han sade vidare att det skulle ske en minskning med bara en man i Ångeområdet. Jag tillät mig kommentera att det väl skulle vara i ett ganska kort perspektiv om det skulle stanna med en man. Sedan fick vi riksdagsbeslutet 1972, som upprepade det beslut som riksdagen hade fattat 1971 om att regionalpolitiska hänsyn skulle beaktas. Nu säger statsrådet, till skillnad från vad han sade i det svar som jag fick för ungefär ett år sedan, att det är aktuellt att flytta två å tre man på driftavdelningen. Jag konstaterar att det är ett annat svar än förra året. Det kan synas vara en ganska obetydlig skillnad, om det är ett par tre man eller en man, men det är en tendens som är litet farlig på sikt. Man kan alltså konstatera att åderlåtningen fortsätter här. Sedan säger statsrådet att det förhållandet att man inordnar driftverkstaden i Ånge under en verkstadsregion i Östersund inte skall medföra någon personalförändring. Men sektionschefen som skall leda arbetet i Ånge skall väl vara placerad i Östersund, och bara det kan — jag säger kan — innebära en viss risk för att lokoch vagnunderhållet volymmässigt minskar i Ånge och så småningom ökar i Östersund i stället. Jag vill också understryka, som både herr Stadling och herr Olsson har gjort förut, det uttalande som riksdagen gjorde 1972 om regionalpolitiska hänsyn. Och jag vill påpeka att Ånge var den enda ort som nämndes i trafikutskottets betänkande vilket godkändes av riksdagen. Det måste rimligen betyda någonting för Ånges del i förhållandet till andra orter som inte nämndes. Jag föreställer mig att anledningen till herr Stadlings interpellation är just den att det från SJ:s sida har ifrågasatts att beslutet innebar att Ånge skulle prioriteras i förhållande till andra orter när det gällde att ta regionalpolitiska hänsyn. En fråga som jag ställer till kommunikationsministern är då: Måste det inte innebära någonting när riksdagen nämner en viss ort och konstaterar att där skall det tas regionalpolitiska hänsyn?
Herr talman! För att börja med det sista som herr Winberg tog upp, så kan ju förklaringen delvis ligga i att det fanns motioner som behandlade just Ånge när riksdagen hade att ta ställning till omorganisationsförslaget. Jag är alldeles övertygad om att om det hade funnits motioner som berört andra namngivna orter så hade utskottet tagit in dem också i sitt slutliga uttalande om att man skulle ta regionalpolitiska hänsyn. Varför skulle utskottet inte ha gjort det? Jag tror att det finns en risk för att den här debatten, om jag får använda det uttrycket, kan slå över litet grand. Här ställs frågor om hur man skall tolka riksdagens beslut om regionalpolitiska hänsyn just i fråga om Ånge, och den tesen drivs att här skulle fattas någonting i riksdagsbeslutet eller kanske rättare sagt i tillämpningen. Trafikutskottet och sedermera riksdagen har beslutat att man skall beakta regionalpolitiska synpunkter när det gäller SJ:s organisation i Ångeområdet. Så långt är det klart. Det beslut som riksdagen tog synes åtminstone mig inte kunna ge upphov till några tolkningssvårigheter. I 1971 års utskottsbetänkande, alltså vid den tidigare behandlingen av samma ärende, sade man — och det har inte bestritts av dem som nu diskuterar med mig — att rationaliseringsarbetet vid SJ skulle bedrivas med kraft och omfatta alla nivåer inom såväl centralförvaltningen som regionala och lokala enheter. Riksdagen har varit enig om detta men har ständigt sagt att regionalpolitiska synpunkter skall skänkas allt det beaktande, som är förenligt med en kraftfull rationalisering vid SJ. Såvitt jag kan förstå, herr talman, har hittills ingenting framkommit som skulle kunna ge stöd för påståendet att regionalpolitiska synpunkter icke skulle ha blivit beaktade i samband med SJ:s fullföljande av rationaliseringsuppdraget. Skulle någon ifrågasätta att sådana regionalpolitiska synpunkter har beaktats, är det naturligtvis tacknämligt om han talar om varpå han grundar detta påstående. Med all hänsyn tagen till vikten av regionalpolitiska hänsyn skall vi kanske ändå vara litet försiktiga när vi resonerar om en, två eller tre man på en viss bestämd ort och försöka ha ett något längre perspektiv. Det kan inte vara riksdagens uppgift att från tid till annan gå in i och kanske rent av vara kraftfullt vägledande vid varje åtgärd som skall företas ute på det regionala fältet vid exempelvis statens järnvägar. Vi skall också komma ihåg — herr Winberg tog upp det — att frågan om verkstäderna ingick som en del i den i propositionen om omorganisationen, som riksdagen sedermera fattade beslut om. I det fallet kan jag inte påminna mig att det var någon diskussion i riksdagen. Trafikutskottet tillstyrkte förslaget, och det blev sedermera också riksdagens beslut. Herr Winberg säger nu att det måste medföra att chefen för verkstaden i Ånge flyttar till Östersund. Ja, det är så dags att komma med det nu, sedan vi i riksdagen varit med om att besluta om denna förändring av verkstädernas inriktning och placering i framtiden. Såvitt jag kan påminna mig var det ingen diskussion i den delen när vi behandlade omorganisationen. Att sådana här förändringar måste förekomma är ingenting nytt, speciellt mot bakgrunden av riksdagens kraftigt uttalade besked om att rationaliseringsarbetet vid SJ skall bedrivas med kraft och omfatta alla nivåer. Låt mig slutligen, herr talman, föra in en annan aspekt, som vi inte får glömma bort när vi diskuterar dessa frågor. SJ har skyldighet att föra förhandlingar med personalorganisationerna om sådana här frågor. Jag vet — liksom interpellanten och övriga i debatten deltagande — att förhandlingar ständigt förs mellan personalorganisationerna och SJ om uppföljningen av sådana här beslut.

Jag utgår från som självklart att interpellanten och övriga i debatten deltagande inte för ett ögonblick ifrågasätter personalens rättighet att från tid till annan diskutera med företaget och förhandla med företaget om hur den vill ha personalfrågorna lösta både i Ångeregionen och inom andra områden. Med detta vill jag på nytt ha sagt att jag inte kan finna att det har framkommit någonting som skulle kunna ge stöd för påståendet att regionalpolitiska synpunkter inte har blivit skäligen beaktade i samband med SJ:s fullföljande av sitt uppdrag.
Herr talman! Statsrådet sade att om det hade väckts motioner beträffande andra orter hade de sannolikt också nämnts i betänkandet. Det tror jag också, men det lönar sig inte särskilt mycket för oss att spekulera i det. Nu har vi ett officiellt betänkande, trafikutskottets betänkande nr 22 från i fjol, som riksdagen har gjort till sitt och där endast Ångeområdet är nämnt. Därför tycker jag att diskussionen må begränsas till Ångeområdet. Herr Stadlings fråga har uppenbarligen gällt tolkningen av den skrivning som fanns i betänkandet beträffande Ånge. Nu säger statsrådet att det inte är någon tolkningssvårighet beträffande Ångebeslutet. Jag fattar det uttalandet som positivt och som att statsrådet tolkar det så som vi tre från Västernorrlandsbänken, som har deltagit i debatten, gör: i fortsättningen skall sådana synpunkter beaktas. Anledningen till att denna fråga ideligen kommer igen är att man på SJ-håll, både centralt och regionalt, ständigt säger att det inte åligger SJ att ta regionalpolitiska hänsyn — SJ är ett trafikverk, SJ skall helt enkelt se till trafiksituationen och få ett så gott driftresultat som möjligt. Med denna skrivning åligger det enligt min uppfattning SJ att i fortsättningen beakta dessa synpunkter, i varje fall när det gäller Ångeområdet. Och jag menar att Å ngeområdet på det sättet skiljer sig från andra områden.
Herr talman! Kommunikationsministerns senaste inlägg ger klart besked på min sista fråga, och jag tackar för det. Vad jag sedan vill framhålla är att man inte får förvånas över Ångebornas oro. Trenden har varit negativ den senaste 20-årsperioden. Vi motsätter oss inte rationalisering i vanlig ordning, men Ånge har tidigare varit den största och är nu den minsta.

Den minskning av stationsområdet som har drabbat Ånge stationsområde har tillförts Hudiksvall, Sundsvall och Östersund. För elektro-, signaloch teletjänsten i Ånge blir underhållsområdena, säger de anställda, så små att det ifrågasättes om huvudorten i framtiden kommer att bli kvar i Ånge. Det är just den utvecklingen som Ångeborna är oroade av. Om omläggningen gäller 2—3 man är det ingenting att hänga upp sig på, men det är just den långsiktiga trenden som man är orolig för.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

Jag tillåter mig dessutom hemställa att kammaren ville besluta att tiden för avgivande av motioner i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:32 med förslag till lag om ändring i giftermålsbalken, m.m., måtte med hänsyn till ärendets omfattning utsträckas till första plenum efter lördagen den 7 april.